Fru talman! Kalle Larsson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att snarast klargöra att det är behovet av skydd och inte förutsättningarna för integration som är avgörande för vilka som ska tas ut på flyktingkvoten. Jag vill tacka Kalle Larsson för frågan. Vidarebosättning - det vi ofta kallar flyktingkvoten - är en central del av den svenska flyktingpolitiken och en del av Sveriges humanitära politik och samarbete med FN. Vi har sedan 1950-talet tagit emot ca 75 000 skyddsbehövande på flyktingkvoten, utöver vårt mottagande av skyddsbehövande som själva tar sig till Sverige. Utgångspunkten för vidarebosättning i Sverige har alltid varit den enskildes skyddsbehov. I Migrationsverkets regleringsbrev för år 2005 gjordes än tydligare att vidarebosättning ska användas just för flyktingar och skyddsbehövande i övrigt. Migrationsverket, som är den myndighet som ansvarar för genomförandet av vidarebosättning, disponerar i år medel motsvarande kostnaderna för faktisk överföring av 1 700 personer till Sverige. Ytterligare medel, under innevarande år motsvarande 140 platser, står till regeringens disposition om ytterligare behov av vidarebosättning i Sverige skulle uppkomma eller för insatser för vidarebosättning i den berörda regionen. Inför varje år planerar Migrationsverket, i samarbete med FN:s flyktingkommissarie, UNHCR, och i samråd med Utrikesdepartementet, vilka grupper av skyddsbehövande som ska vidarebosättas i Sverige. Inom denna ram är det sedan UNHCR som presenterar förslag för Migrationsverket som gör en prövning och fattar beslut om vidarebosättning i de individuella ärendena. Urvalet kan ske genom dossier eller delegationsuttagning. Vid dossieruttagning fattar Migrationsverket beslut om vilka som ska vidarebosättas i Sverige på det underlag som UNHCR presenterar skriftligen. Vid delegationsuttagning reser Migrationsverket till det land där de skyddsbehövande befinner sig för att på plats intervjua de personer som UNHCR har valt ut och föreslagit för vidarebosättning i Sverige. Rikspolisstyrelsen deltar regelmässigt vid delegationsuttagningar för att bistå med bedömningar av säkerhetsaspekter. Integrationsverket deltar också vid dessa resor, för att bland annat ge Sverigeinformation och inhämta underlag för kommunintroduktion. Att Migrationsverket lyckas med sin uppgift är beroende av en rad faktorer. Det förutsätter en effektiv planering, där till exempel delegationsresor för uttagning av större grupper är en del. Det underlag som UNHCR presenterar avseende de enskilda kvotflyktingarna måste vara av god kvalitet. Kommuner i Sverige måste vara villiga att ta emot dem som vidarebosätts.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

Fru talman! Jag är helt överens med Kalle Larsson om att det är väldigt bra att vi får möjlighet att klargöra den här politiken. Det var ingen vidare positiv bild som gavs i det här programmet. Det håller jag också helt med om. Själv blev jag intervjuad i ungefär 40-45 minuter, och jag vet inte om det var 10 sekunder av det som sändes. Jag känner därför att det är bra att gå igenom de här frågorna ordentligt. Jag tycker att programmet målade upp en mycket hård bild av svensk vidarebosättningspolitik. Det är en bild som jag inte känner igen. Jag tror inte att svenska kommuner känner igen den och inte att FN:s flyktingkommissarie känner igen den bilden. Som jag sade inledningsvis är Sverige ett av 14-15 länder i världen som har en kvotuttagning över huvud taget. Sverige är ett av fem sex länder i EU som har en kvotuttagning över huvud taget. Vi arbetar väldigt intensivt med att försöka få ett mycket bredare kvotuttagningsprogram. Det är ju just kvoten som är en av tre möjligheter för UNHCR att lösa upp flyktingsituationer runtom i världen. Man kan tänka sig att flyktingar integreras, man kan tänka sig att de återvänder till sitt hemland, men det finns människor som inte kan återvända. Då kan kvotuttagningen vara det enda tänkbara. 2004 tog man emot 1 822 personer på kvoten. År 2005 var det, precis som Kalle Larsson säger, så få som drygt 1 200. Att Migrationsverket inte kunde ta emot fler än 1 200 är, tycker jag, ett misslyckande. Det är något som både regering och riksdag tydligt har uttalat. Det ska handla om 1 700 som Migrationsverket ska kunna processa och också kunna ta emot. Det har förekommit att vi har fått signaler om att det har berott på en alltför restriktiv tolkning av regleringsbrevet. Det är naturligtvis väldigt oroväckande. Det är också något som vi har tagit upp med Migrationsverket och som vi kommer att ta upp med Migrationsverket i de samråd som vi har med Migrationsverket om kvotuttagningarna. När det gäller integrationsaspekten - jag har inte så mycket talartid kvar - sade jag inledningsvis att när man gör uttagningar är grunden självklart flyktingskap. Det är precis det som markeras väldigt tydligt i regleringsbrevet. Det är människor som är flyktingar enligt Genèvekonventionen. Det är människor som är skyddsbehövande i övrigt. Det är där fokus ligger. Det finns alltid ytterligare två aspekter som måste in i själva bedömningarna. Det ena är säkerhetsaspekter. Det andra är integrationsaspekter. Jag kan återkomma i mitt nästa inlägg lite djupare om vad just de aspekterna handlar om. Men det är inte det som avgör. Det avgörande är skyddsaspekten, om det handlar om människor som är flyktingar eller skyddsbehövande i övrigt.

Fru talman! När det gäller regleringsbrevet tydliggjorde vi, som jag sade, det som har gällt, det som gäller och det som kommer att gälla i framtiden, nämligen att det är skyddsbehovet som är i fokus. Jag tycker att det var rätt naturligt att göra det tydligt, eftersom vi precis har antagit en lagstiftning som också väldigt tydligt sätter fokus på just flyktingskap och skyddsbehovet. När det sedan gäller integrationsaspekten kan man titta på UNHCR:s handbok. Där framgår det precis på samma sätt att det är skyddsbehovet som ska vara avgörande när det handlar om vidarebosättning. Men UNHCR framhåller också att det är väldigt viktigt att om man kan företa ett val av vidarebosättningsland ska man beakta vilket land som är det mest lämpliga vidarebosättningslandet för den individuella flyktingen. Lite grann är det också så utifrån vårt perspektiv. När det handlar om kvotuttagning lyfter man så att säga människor från där de befinner sig rakt ut i en svensk kommun. Vi måste naturligtvis för det första förbereda den kommunen. Vilka människor är det som kommer? Vi måste se vad de har för bakgrund, vad de har för utbildning, om det finns hälsoproblem, så att den kommunen är förberedd på de människor som kommer. Jag tror också att det är väldigt viktigt att förbereda de personer som finns där på vad Sverige är för land. Är det ett land som man över huvud taget vill komma till? Det har förekommit att vi har gett Sverigeinformation till människor som vi har tagit ut på kvoten på det här sättet som har valt att inte komma därför att de känner att de kanske skulle ha en mycket bättre situation i något annat land. Det har också förekommit att vi har tagit ut människor på kvoten som när de har kommit hit faktiskt inte vill vara i Sverige. När de har kommit hit ser de att det inte är det land där de vill vara för att de har ett språk eller kanske mycket större möjligheter i något annat land. Det finns människor som försöker få ett annat vidarebosättningsställe än just Sverige. Jag tror att det vore oerhört olyckligt ifall vi inte åtminstone tittade på det, tog hänsyn till det och frågade människor: Hur ser din situation ut? Så här ser det ut i Sverige - är det ett land som du kan tänka dig att kanske tillbringa resten av ditt liv i? Sedan tror jag att det även på ett övergripande plan är viktigt att se till integrationsaspekten. Om vi väljer att plocka ut flyktingar från ett visst område, kanske en helt ny grupp av människor som inte finns i Sverige sedan tidigare, måste vi titta på om vi har resurser till det. Finns det tolkar? Finns det resurser i skolorna? Finns det så att säga en infrastruktur i Sverige för integration av just den här gruppen? Flera sådana aspekter tror jag är oerhört viktiga att ta hänsyn till för den enskilde individens skull. Sedan är ju Integrationsverket med just för att vi ska få den här tvåvägskommunikationen: att informera om Sverige, men också att informera Sverige om de människor som kommer till Sverige. Om vi inte gjorde det tror jag att jag skulle stå här i en interpellationsdebatt med Kalle Larsson om varför vi inte tar hänsyn till sådana aspekter.

Fru talman! Jag vet inte om Kalle Larsson medvetet eller omedvetet väljer att missförstå. Först och främst har vi som sagt gjort väldigt tydligt i regleringsbrevet - jag tror att jag har sagt det tre gånger nu - att det är skyddsbehovet som är grunden för kvotuttagningen i Sverige. Det finns inga av UNHCR:s grupper eller kriterier som faller utanför det. UNHCR väljer ut ett antal flyktingar och skyddsbehövande i övrigt. En del är kvinnor, en del är gamla, en del är barn och så vidare. Alla de grupper som UNHCR har ingår i den svenska uttagningen. Det finns alltså ingen motsättning, såsom Kalle Larsson här försöker måla upp. Sedan gäller det återigen integrationsaspekten. Det finns tio miljoner flyktingar i världen. När vi gör uttagningar tar vi inte ut alla tio miljoner, utan det sker ett urval. Det är UNHCR som tillsammans med andra länder har en diskussion: Hur ska man se på de flyktingar som finns? Var finns det bäst förutsättningar? Man kan kalla det för integrationsaspekt, ja, men det är en integrationsaspekt som jag också tror är till gagn för den enskilde individen - att man har den typen av diskussioner innan man gör kvotuttagningar av flyktingar.